Herr talman! Monica Green har återigen frågat mig vilka fler initiativ jag avser att ta för att lösa upp problematiken kring järnvägen och Lerums kommun. Dessutom frågar Monica Green vad jag avser att göra för att se till att Göteborgs järnvägsstation kan byggas om till en modern genomfartsstation. Jag vill till en början återigen påminna Monica Green om den debatt i frågan vi hade den 18 december 2007 och att Monica Green den 9 april i år ställde en snarlik interpellation till mig och hann se svaret innan hon drog tillbaka sin interpellation. Kort därefter inkom Monica Green med ytterligare en interpellation som vi debatterade den 9 maj i år. I de föregående svaren och under debatterna har jag gett ett tydligt svar angående järnvägen genom Lerum. Jag sade att initiativet för att hitta en lösning ligger hos Lerums kommun och hos statliga Banverket. Jag sade att lösningen ska utformas på ett sätt som är bäst för regionen som helhet och för järnvägssystemet. Detta meddelade jag Lerums kommun i ett brev, och jag förmedlade även budskapet till Banverket och Västra Götalandsregionen. Jag noterade att Västra Götalandsregionen inte delar Lerums kommuns önskan om en särskild utredare och att regionen anser att detta skulle leda till ytterligare förseningar. I stället pekade regionen på att det är synnerligen viktigt att olika aktörer och intressenter gör vad man kan för att förbättra spårkapaciteten och höja kvaliteten i tågtrafiken på Västra stambanan. Jag finner ingen anledning att agera på annat sätt än vad jag precis redogjort för. Svaret är därmed detsamma nu som vid de två tidigare tillfällena. Min förhoppning är att parterna kommer att så snart som möjligt komma överens om en lösning som kan gynna kommunen, regionen och Sverige. Jag kommer att följa frågan noggrant. Angående Göteborgs station har Banverket tagit fram en järnvägsutredning om olika ombyggnadsalternativ. Ombyggnaden av stationen är en del av projektet Västlänken, som är en ny järnvägstunnel under Göteborg. Regeringen bereder för närvarande en infrastrukturproposition som ska presenteras hösten 2008 i samband med budgetpropositionen för 2009. Efter riksdagens beslut med anledning av förslagen i propositionen kommer ett mer konkret arbete med prioritering av olika åtgärder utifrån dess nytta att genomföras. Regeringen avser sedan att fatta beslut om nya långsiktiga infrastrukturplaner. Som ett förberedande arbete genomför nu trafikverken, länsstyrelser och regioner regionala och nationella systemanalyser. Dessa kommer att fungera som underlag i åtgärdsplaneringen.
Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! I dag var tåget på Västra stambanan endast 15 minuter sent. Det får man se som bra i dagens läge. Tåget kommer visserligen i tid ofta, men det går inte att lita på det. Man kan tyvärr inte lita på att tåget kommer i tid när man till exempel ska ha en debatt här. Man måste alltid ha väldigt stora marginaler, för det kan hända saker och det kan ha blivit förseningar i leden. Det är där det stora problemet ligger när det gäller just Västra stambanan, enligt mitt sätt att se det. När det gäller stoppet i Lerum - proppen, eller hur vi ska uttrycka det - har ministern och jag diskuterat det ett antal gånger. Jag kände att vi inte var helt färdiga förra gången, då ministern valde att inte svara på det sista inlägget. Jag tyckte att det var synd, och därför ville jag fortsätta här i dag. Då lade jag dessutom till att vi skulle kunna diskutera nödvändigheten av att få en bra genomfartsled genom Göteborg. Eftersom det är en säckstation och Göteborgs hamn behöver ha godset ända fram till hamnen och Västra stambanan är ett godsstråk behövs det en lösning för stationen i Göteborg. Då tyckte jag att det var lämpligt att diskutera det samtidigt, så det inte blev exakt samma som förra gången. Det har hänt en del saker sedan vi diskuterade förra gången, och det är bland annat att Banverket har tagit fram förslag om höghastighetståg. Det välkomnar jag naturligtvis. Jag tycker att det är jättespännande och modernt att vi ska kunna åka med snabba hastigheter i Sverige. Men som det ser ut nu lämnas i stället Västra stambanan åt sitt öde. Man kan nästan få för sig att det är så spännande med det nya att de väljer att inte gå vidare med Lerums kommun. Västra stambanan blir då ett långsamt spår som det är svårt att få ett godsflöde på och svårt för pendlare att åka på. Vi behöver kortare restider i Sverige. Vi behöver satsa på järnvägstrafiken. Vi behöver ha en regional utveckling. Vi har ett ökat antal resande, vilket är fantastiskt. De senaste tio åren har det ökat jättebra. Men nu är kapaciteten så hög att vi måste ha fler spår, och då är det tråkigt att moderaterna i Lerum har valt att gå emot framtiden och säga nej, nej, nej: Vi vill inte ha fler spår hos oss. Därmed stoppar moderaterna i Lerum tillväxten i hela Västra Götaland, och förresten i hela Sverige. Eftersom Göteborgs hamn är Nordens största hamn måste vi se till att flödet fungerar fram till den hamnen. Vi ska inte bli arga. Det är ingen idé - det har jag lärt mig. Däremot ska vi inte heller ge upp. Vi ska inte bli trötta, som jag ibland upplever att ministern är: Nu har vi diskuterat det här så många gånger att vi inte behöver prata om det, för vi orkar inte med det. Jag menar att det är precis tvärtom, att det är bättre ju mer tryck vi får på det här och ju fler som diskuterar frågan, och om ministern visar sin vilja att lösa det här i Lerums kommun. Dessutom är det en annan typ av regering i Västra Götaland. Där är ju vi tillsammans. Det är på regeringsnivå i Sverige som infrastrukturen har hamnat i dåligt sällskap. Jag menar att Centern och Socialdemokraterna skulle kunna komma väldigt långt med att tillsammans försöka lösa problemet med Lerums kommun.
Herr talman! Monica Green som interpellant får gärna återkomma varje månad fortsättningsvis avseende diskussionen om Lerum, men jag har redan svarat att uppdraget ligger hos Banverket. Banverket, regionen och Lerums kommun har haft möten och sittningar helt nyligen, förra veckan, och precis som jag tidigare har svarat Monica Green är det Banverkets uppgift - det är Banverket som har ansvaret för frågan. I dagsläget arbetar man på det sättet. För övrigt sker det ganska mycket på järnvägens sida, och jag tycker att det är oerhört stimulerande i dagsläget. Jag kan ta Monica Greens fråga om Göteborgs central.

Det är det underlaget som nu hanteras i regeringen, dels med inriktningspropositionen, dels med åtgärdsprojekten i en senare del under mandatperioden. Vikten av att hitta bra järnvägsinfrastruktur är oerhört avgörande för att vi ska kunna hitta möjligheter att möta klimatutmaningarna. Järnvägen är eftersatt och har ett stort behov av underhållsresurser och därtill, troligen, behov av nya spår, som Monica Green säger.

Därtill har Banverket, Vägverket och Sika ett uppdrag att analysera förutsättningarna att överföra gods mellan de olika transportslagen. Många av dessa utredningar är i sig oerhört viktiga och avgörande för att skapa bra förutsättningar för gods på järnväg och för bra persontrafik framöver.
Herr talman! Jag hoppas verkligen att vi är överens om att det behövs fler spår. Nu sade Åsa Torstensson att det troligen behövs nya spår. Men Banverket har ju för väldigt länge sedan slagit fast att man inte klarar kapacitetsproblemet på Västra stambanan om det inte blir fler spår. Det finns ett framtaget alternativ som det har jobbats med oerhört länge. Det är finansierat och finns i nuvarande plan. Problemet är att moderaterna i Lerums kommun säger nej. Jag hoppas verkligen att vi inte har olika uppfattningar, att Åsa Torstensson plötsligt tror att det räcker med befintliga spår, utan det behövs ytterligare spår för att klara både persontrafiken och den ökade godstrafiken. Som jag sade i mitt första inlägg är det jättebra att titta på spännande, moderna höghastighetståg. Men det får inte bli så att de spår som finns i dag skulle användas för långsamgående tågtrafik, att det bara skulle bli tåg som stannar överallt och inte några X 2000 på till exempel Västra stambanan. Det vänder jag med definitivt emot, för Västra stambanan är en oerhört viktig länk mellan Stockholm och Göteborg. Den möjliggör också både persontrafik och godstrafik till och från Bergslagen. Det behövs både-och för framtiden, både att man snabbar på spåren och kanske, som Åsa Torstensson säger, packa spåren mer men också göra de befintliga spåren bättre. Vi måste naturligtvis också se framåt och se till att vi kan hitta möjliga moderna lösningar som är ännu snabbare. Om vi pratar om 250 kilometer i timmen på Västra stambanan, som jag tror är möjligt om bara Lerums kommun ger med sig, kan vi också prata om 350 kilometer i timmen på de nya snabbtågen som kanske får en annan sträckning. Men det får inte bara bli långsamgående regionaltrafik på Västra stambanan.
Herr talman! Det underlag som Banverket har lämnat i dag är intressant för att skapa bra förutsättningar för persontrafik. Även om det inte är ett slutgiltigt underlag som det därmed kan gås vidare med, ger det en djupare analys av hur man kan få snabba persontransporter. Snabba persontransporter med höghastighetståg kräver separerade banor, och det ingår i det underlag som Banverket har lämnat ifrån sig. Den andra delen i Monica Greens interpellation gällde arbetet kring Göteborgs station, men Monica Green har inte återkommit till frågan. För att skapa bra, moderna flöden krävs det en modern station. En del av det underlag som regionen har lämnat ifrån sig innehåller kommande inriktning och kommande åtgärdsprogram. Vi kommer naturligtvis att återkomma till det med anledning av de prioriteringar som kommer att göras och måste göras på grund av att det finns en oerhört stor uppförsbacke vad gäller järnvägsinfrastrukturen i det här landet. I nuvarande planer saknas 50-60 miljarder. Det innebär att det är ett pussel som måste läggas för att skapa bra järnvägsinfrastruktur, även om man blickar så långt fram som till 2020 eller därefter.

Herr talman! Som Åsa Torstensson nu var inne på finns det ett stort behov av ytterligare medel för renovering och utbyggnad. Åsa Torstensson brukar lägga till, och jag tror att hon kommer att göra det i sitt slutanförande, att det är sossarnas fel. Det brukar nämligen låta så. Det får man gärna skylla på den förra regeringen för om man tycker att det är kul. Men om man tycker att sossarna gjorde fel är det ju den nuvarande regeringen som styr nu, så det är upp till bevis. Om man tycker att det gjordes fel förra mandatperioden kan man nu anslå de medel som faktiskt behövs och därmed visa att man har en vilja att satsa på järnväg och också på väg för den delen. Eftersom vi inledningsvis pratade om både Göteborgs station och Västra-Götalands-banan är det viktigt att säga att vi pratar om tågsatsningarna bland annat för klimatets skull. Det är därför vi vill ha moderna, miljövänliga transportsätt för både gods och persontrafik. Jag hoppas verkligen att jag är överens med Åsa Torstensson om att vi skulle kunna jobba tillsammans. Vi har mycket att ge om vi båda tillsammans kräver att Lerums kommun ger upp sitt hårdnackade nej till en utbyggnad av Västra stambanan och om vi också ser till att Västra Götaland får de viktiga infrastruktursatsningar som man behöver för den framtida utvecklingen.
Herr talman! Efter fjärde gången med en diskussion om Lerum och Västra stambanan har jag inget mer att tillägga.